Herr talman! Produktionen är givetvis grundläggande för svensk ekonomi och för svenskt samhällsliv över huvud taget. Kan vi effektivt producera varor för inhemsk konsumtion och för export, så grundläggs en ständig förbättring av levnadsstandarden i vårt land. Det socialistiska systemet, som alltmer dokumenterat sin oduglighet i de kommunistiska länder där det genomförts, har lyckligtvis inte fått något större gehör i vårt land. Den svenska socialdemokratin är ju så pass blekröd att man inte alltför mycket talar om detta. Det finns dock vissa tendenser, t.ex. i fråga om löntagarfonderna och den offentliga sektorn, som man vill föra fram med i många fall åtföljande byråkrati. Den offentliga sektorn, som man i socialdemokraternas valhandbok på s. 20 försvarar och förklarar att man vill ha utökad, har blivit allt större. Fram till 1978 var den ungefär lika stor som industrin. Men där skär sig kurvorna, och nu är omfattningen av offentliga tjänster betydligt större än hela industrisektorn. Det kan inte vara så särskilt gynnsamt för den svenska produktionen. Här finns vårdyrkena och annat som är viktigt, men det finns också en stor del administration, som gärna kunde vara mindre. Det är dock produktionen som är det viktiga i det hela, som jag sade inledningsvis. När socialdemokraterna nu talar om produktionen är det ju bra och riktigt, men att man hotar med löntagarfonder kan inte vara främjande för produktionen. Inför man löntagarfonderna blir det som att ta fjädern ur en klocka och ändå begära att den skall gå. Införandet av löntagarfonder kan vara början till slutet på den svenska ekonomiska storhetstiden. Nu är det ju väldigt litet som socialdemokraterna har att komma med inför årets valrörelse — det är mest gnäll över regeringens politik, några konkreta förslag i övrigt finns inte. Jag har särskilt observerat en sak, som jag på sätt och vis noterar med tillfredsställelse, nämligen att i de socialdemokratiska reservationerna har man på den sida som gäller kapitalanskaffningen inte haft några större anmärkningar mot den politik som förts. Man har emellertid hängt på löntagarfonderna som någonting erforderligt för kapitalanskaffningen. Jag skulle vilja fråga: Har det varit någon brist på kapital? Alla riksbankens åtgärder har ju varit syftande till att hålla tillbaka konsumtionen men alltid förse hela företagsamheten med det kapital som erfordras. Det skulle också vara intressant att veta om löntagarfonderna skapar något mera kapital. Det är klart att de tillgångar vi har, de tillgångarna har vi. Det behövs alltså inte några sådana saker som löntagarfonder för att skapa en bättre kapitalbildning. Vi har medel för att från riksbankens sida och med andra metoder se till att det finns tillräckligt med kapital. Vi har placeringskvoter och möjligheter att hålla tillbaka bankerna genom likviditetskvoter och kassakvoter, och vi har räntereglering, så att räntorna inte får stiga över vad riksbanken bestämmer. Vi har en hel rad av möjligheter genom fonder, investeringsfonder och annat, att skapa kapital. Jag tycker att man här har hängt på den delen som gäller löntagarfonderna för att ytterligare försvara dem. Det finns knappast någon anledning att föra fram de där åsikterna. De medel vi har har fungerat bra och kommer säkert att göra det i fortsättningen också. Så är det detta gnäll, att man skall inbilla folk att vi har det så dåligt i Sverige. Ja, vi ligger trea i världen i fråga om levnadsstandard. Det är uselt på alla sätt, vill man framhålla från socialdemokraters och kommunisters sida. Men pengar finns det tillräckligt. I mars steg bilinköpen med 23 96. I april steg de med 13 20. Och de dagar Systembolaget har öppet, köper svenskarna alkoholdrycker för 50 milj.kr. om dagen. Det visar inte att man skulle ha särskilt ont om pengar. En intressant sak har just kommit ut från statistiska centralbyrån, nämligen Sveriges officiella statistik om levnadsförhållandena 1975-1981. Den har helt naturligt förtigits i socialdemokratiska kretsar. Men det kan vara intressant att visa litet av vad man säger om utvecklingen där. Man visar på vissa negativa utvecklingsområden. Man säger att vi trots den negativa utvecklingen inte haft någon nedgång i konsumtionsstandarden. Bland såväl arbetare som tjänstemän tycks de lägre avlönade ha fått mest, de högre avlönade en viss minskning av realinkomsterna. Utredningen säger alltså att så har det gått. Barnfamiljernas disponibla inkomster tycks ha hållit jämna steg med de övriga hushållens, vilket helt vederlägger de påståenden som gjorts i dag. Man vill gärna hävda att folk har det så dåligt ställt att socialhjälpen anlitas mer och mer. Utredningen säger att socialhjälpsstatistiken inte tycks tyda på att hjälpbehovet har ökat. Antalet hushåll som fått socialhjälp har minskat. Man visar vidare på att andelen som hade tillgång till bil har ökat från 75 96 1975 till 79 96 1980. När det gäller bostadsstandarden säger man att antalet trångbodda har fortsatt att minska under slutet av 1970-talet från 7 96 1975 till 4 90 1980. Som exempel på att möjligheterna att skaffa kapitalvaror ökat, redovisas andelen vuxna som har tillgång till diskmaskin. Den har stigit från 18 96 till 31 96. Det visar sig alltså hela vägen att det svenska folket inte har det så dåligt. Tandvårdskonsumtionen har ökat avsevärt, och hushållens likviditet är god. 1980 hade 85 96 av den vuxna befolkningen en kontant marginal på 5 000 kr., dvs. att man omedelbart kunde anskaffa 5 000 kr. När det sedan gäller utjämningen säger utredningen att arbetare jämfört med tjänstemän, särskilt högre tjänstemän, har haft en något bättre standardutveckling. Det är just vad man syftat till från regeringens sida. Det har vi nått fram till. Sedan konstaterar man att 95 96 av småbarnsföräldrarna år 1980 hade bil. 46 90 hade diskmaskin. Det var visserligen viss trångboddhet, men det är bara 10 96 av invånarna som betecknas som trångbodda. Detta är vad statistiska centralbyrån säger om den svenska levnadsstandarden. Finns det då särskilt stor anledning till gnäll över att vi har det så dåligt ställt i Sverige? Vi skall inte ta upp någon bostadsdebatt här, men det är intressant att läsa den socialdemokratiska valhandboken, där det på s. 16 rent generellt, utan nyanser, sägs att vi skall öka bostadsbyggandet. Ja, visst skall vi göra det på vissa platser. Men vill man bygga i Göteborg som har 3000 lediga lägenheter? Vill man i Nässjö bygga en villastad, när man har nära 400 lägenheter lediga? Vill man bygga i Oxelösund, där man nu sätter ett hus med 206 lägenheter i malpåse? I det huset är det bara 60 som bor, och då tycker man att det är lika bra att slå igen och lägga huset i malpåse. Jag tycker att ett litet mera nyanserat resonemang om bostadsbyggandet vore på sin plats. Slutligen: När det gäller de sociala frågorna har man tillgripit klyschan social nedrustning. Vad har vi för fakta där? Vi har fakta om pensionerna. 1976 hade ensamstående pensionärer med fullt pensionstillskott 12 480 kr. 1982 hade de 24 920. Det är inte bara inflationspengar det gäller, utan det är en reell standard. När det gäller handikappade sägs det i valhandboken på s. 55 att deras standard håller på att försämras i Sverige. Hur är det med stödet till handikappade? Stödet till handikappade var 1976 6,2 miljarder och 1980 14,8 miljarder. Är det social nedrustning? Statsstödet till barnomsorgen var 1975/76 800 miljoner och är nu 5 500 miljoner. Den ökningen har skett. Ser man på det totala stödet till barnfamiljerna finner man att det har stigit från 4,5 miljarder kronor till 12,5 miljarder. Det är detta som man kallar för social nedrustning. I själva verket är det så att det i stället skett en avsevärd social upprustning sedan svenska folket i val avskedade den socialdemokratiska regeringen och vi fick en annan regering. Slutligen, herr talman, har här diskuterats den besvärande arbetslösheten. Den innebär ett svårt problem, och vi skall på alla sätt försöka komma till rätta med den. Men det är märkligt att man aldrig tänker på vilken arbetslöshet man har i en hel del socialistiskt styrda länder. I t.ex. Danmark har man 10 procents arbetslöshet. I Frankrike, Västtyskland och Finland har man arbetslöshetstal som ligger tre fyra gånger så högt som dem vi har i Sverige. Varför är inte socialdemokraterna i Danmark så duktiga att de kan ha en arbetslöshet som understiger 10 96? Eller är det så att socialdemokraterna är väldigt duktiga när det gäller att klara arbetslöshetsproblemen bara när de som i Sverige inte sitter i ansvarsställning? I andra länder, där de har möjlighet att göra någonting åt arbetslösheten, är den så stor som 10 96. Det är inte ur vägen att något jämföra med vilka svårigheter partivänner i andra länder brottas med. Jag har inte klandrat dem, för de har stora svårigheter, men det är lätt att säga att arbetslösheten är stor i Sverige.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

Herr talman! Jag beklagar om mitt inlägg blir något malplacerat i debatten. Ledamöterna i finansutskottet hade ju sina inlägg på förmiddagen i dag, men talarordningen råder vi tyvärr inte över. I kompletteringspropositionen får vi en redovisning av utvecklingen före och efter oljeprischockerna. Dessa har drabbat inte bara vårt land, utan hela industrivärlden. Detta försöker socialdemokrater och kommunister att förtränga och bortse ifrån. Vad gäller inriktningen av den ekonomiska politiken ger regeringen högsta prioritet åt åtgärder för att åstadkomma lägsta möjliga inflation. Detta gör man därför att en låg inflation är förutsättningen för att man skall kunna trygga den fulla sysselsättningen och för en rättvis inkomstfördelning. En bit på väg har vi kommit, då vi kan konstatera att prisstegringarna har saktat av. Socialdemokraterna har i sin reservation nr 2 behandlat den offentliga sektorns roll. Visst spelar den offentliga sektorn en stor roll för sysselsättningen, men den spelar också en stor roll för balansen i vår ekonomi.

Därför måste vi ha en balans mellan den offentliga sektorn och industrisektorn. Detta inser nog också socialdemokraterna, men de blockerar sig på den punkten. Inte minst den industri som skall konkurrera med omvärlden på exportmarknaden är oerhört viktig i detta sammanhang. Strukturomvandling och snabb teknisk utveckling ställer stora krav på denna industri, som är så viktig för att vi skall kunna skapa bättre sysselsättning. Småföretagen, med sina möjligheter till nyskapande och att finna nischer på exportmarknaden, måste få allt det stöd som är möjligt att ge, inte ett hot om löntagarfonder, som socialdemokraterna presenterar. Det stimulerar inte småföretagen. I sin reservation nr 1 försöker socialdemokraterna göra ett stort nummer av en ”hemlig studie” inom regeringen, som visar de fördelningspolitiska effekterna av regeringens sparåtgärder. Någon egentlig, färdig studie finns ej, men det är naturligt att en regering som värnar om de svaga grupperna iakttar hur de politiska besluten slår mot olika grupper. Följaktligen har man i budgetdepartementet studerat de fördelningspolitiska effekterna av regeringens sparåtgärder. Men det rör sig om internt arbetsmaterial som ännu så länge är ofullständigt. Det ger bara underlag för mycket allmänna slutsatser om de fördelningspolitiska effekterna. Därför måste materialet tolkas med stor försiktighet. Dock ger det en klar indikation på den fördelningspolitiska linjen i regeringens politik. Under perioden 1975-1981 höjdes således pensionärernas standard markant, trots att övriga grupper fick vidkännas en viss standardminskning. Folkpensionärer utan ATP fick den största ökningen, såväl absolut som relativt sett. Sparinsatserna blir givetvis kännbara för merparten av hushållen, men socialdemokraternas alternativ med skattehöjningar skulle drabba så gott som alla hushåll hårdare än regeringens politik. Ett växande budgetunderskott, som pressar upp inflationen, slår också hårt mot barnfamiljer och låginkomsttagare. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1981 82:214 om en viss begränsning i rätten till avdrag för s.k. fiktiv mervärdeskatt.

Men med en snäv avgränsning av de varor som skulle omfattas av systemet skulle kontrollproblemen kunna begränsas, och under den förutsättningen tillstyrktes utredningens förslag. Avdragsrätt för fiktiv moms utan begränsningar infördes emellertid den 1 juli 1979. Efter några år har vi facit, eller en del av det. Den trista erfarenheten är att mindre nogräknade personer kunnat göra otillbörliga vinster i systemet. Miljonsvindeln i samband med export av guld, som felaktigt uppgavs vara köpt från icke skattskyldiga, var ett talande exempel. Regeringen uppmärksammade detta och förstod att en begränsning måste införas. Det är bra, men den begränsning som nu föreslås vid förvärv av vissa varor av guld, silver, platina m.m. är enligt vår mening otillräcklig. Även om det inte finns skäl att nu generellt slopa avdragsrätten, bör ytterligare varugrupper omfattas av förbudet. Socialdemokraterna i skatteutskottet har med anledning av propositionen väckt en motion där vi föreslår att avdragsrätt för fiktiv mervärdeskatt slopas även inom viss del av konsthandeln, guldsmedsbranschen, antikvitetshandeln m.m. Utskottet anför att detta otillbörligt skulle gynna auktionsförsäljning på bekostnad av den reguljära handeln. Vi har förståelse för dessa synpunkter men anser att i så fall en beskattning av auktionsförsäljning bör övervägas av mervärdeskatteutredningen. Herr talman! Under handläggningen i utskottet har en del oklara punkter ändrats. Det är emellertid angeläget för oss att rätten till avdrag ytterligare begränsas, och vårt förslag är en förebyggande åtgärd som ger möjlighet att komma åt den icke seriösa handeln. På grund av den pressade arbetssituationen skall jag inte orda mera utan Nr 173 hänvisar till de välgrundade motiveringar som finns i motion och reserva Torsdagen den tion. 10 juni 1982 Med detta får jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 71 behandlas proposition 214, skatt som innehåller förslag till begränsningar i rätten till avdrag för s.k. fiktiv mervärdeskatt. Man skall inte längre få göra avdrag för sådan skatt vid förvärv av vissa varor av guld, silver eller platina. Det föreslås också att avdraget för fiktiv mervärdeskatt skall återföras när begagnade varor av vissa slag exporteras. Dessutom behandlas ett antal motioner rörande mervärdeskatteproblem. Utskottsbetänkandet är enhälligt så när som på en punkt, och det gäller den fiktiva avdragsrätten för viss del av konsthandeln, guldsmedsbranschen, antikvitetshandeln och handeln med begagnade föremål. I en reservation har socialdemokraterna ansett att man bör gå längre än propositionen och utöver ädelmetallvarorna helt undanta vissa andra varor från rätt till avdrag för fiktiv moms. Det gäller de varor för vilka avdrag för fiktiv moms skall återföras vid export. Enligt propositionen skall nämligen fiktiv moms återföras när det gäller export av vissa varor inom konsthandeln, guldsmedsbranschen, antikvitetshandeln och handeln med andra begagnade föremål. Och till denna kategori av varor hänförs även möbler, fartyg och luftfartyg. Socialdemokraterna menar i sin reservation att det är enklare att slopa rätten till avdrag för fiktiv moms för dessa varor än att medge avdrag och kräva återföring vid export. Det viktigaste skälet för utskottet att tillstyrka propositionens förslag och avstyrka socialdemokraternas förslag är att det inte är rimligt att ställa en viss del av handeln helt utanför avdragsrätten men bibehålla den för andra delar som bedrivs på samma villkor och ofta i samma rörelse. Dessutom skulle vägrad avdragsrätt ganska snart leda till en ökning av den okontrollerbara förmedlingsverksamhet som avdraget för fiktiv moms just vill motverka. Vi menar att det är ett ytterligare skäl för att bibehålla avdragsrätten. Avdrag för fiktiv moms kräver just den anteckning som kan stävja överlåtelser utanför lagens ram. Att auktionsförsäljningen skulle gynnas på den reguljära handelns bekostnad är vi tydligen överens om, men vi drar inte samma slutsatser. Detta problem vill socialdemokraterna lösa genom en utredning. Vi menar att reservanternas förslag skulle leda både till mera krångel och till försämrade kontrollmöjligheter. Jag yrkar avslag på reservationen. Ett antal motioner från allmänna motionstiden rörande mervärdeskatteproblem behandlas också i betänkandet. Med mer eller mindre välvilliga skrivningar avstyrks motionerna. Jag yrkar bifall till utskottets hemstäl

Herr talman! Det är riktigt att regeringen har lagt fram ett förslag. Det har tyvärr förekommit en hel del fusk med speciellt ädelmetallvarorna. Men det skulle nog vara att gå för långt att ta undan så mycket som reservanterna vill. Det skulle bli besvärligt för de affärer som har både de metaller som man skall ha avdrag för och de som man inte skall ha avdrag för.
Herr talman! Eftersom vi är eniga om att vi bör hålla efter fusket, kan inte kontrollsvårigheterna vara skäl för att vi inte skall göra de insatser som behövs.
Herr talman! Jag vill bara säga till Hagar Normark att kontrollen faktiskt blir bättre om man gör anteckningar om de begagnade föremålen som det ofta är fråga om.

Herr talman! Den proposition om den framtida forskningspolitiken som riksdagen i dag har att ta ställning till är på centrala punkter av avgörande betydelse för 1980 och 1990-talets forskningsoch utvecklingsverksamhet i Sverige. Den politiska enighet som har manifesterats i utbildningsutskottet kring propositionens väsentliga delar visar också att regeringens överväganden och prioriteringar har vunnit ett brett stöd. Sverige satsar i dag betydande resurser på forskning och utveckling. Under 1981 uppgick kostnaderna för denna verksamhet till ca 12 miljarder varav ungefär hälften var statligt finansierad. Totalt motsvarar våra forskningssatsningar 2 96 av landets BNP, vilket ger oss en plats i täten bland de länder vilka trots den internationella ekonomiska krisen väljer att satsa på forskning och utveckling. Det råder i dag en utbredd enighet i vårt land om vikten av att satsa på forskning och utveckling, detta som ett medel att komma till rätta med nuvarande ekonomiska svårigheter, men också för att ge oss kunskaper för bedömning av helheten i samhällsutvecklingen. Intresset för forskning och utveckling, som inte bara kommer från politiska partier, utan också från skilda organisationer och myndigheter, är självfallet mycket glädjande att möta. Det kan dock finnas anledning att påminna om att det för många är ett nyvaknat engagemang. Under en period på 1960 och 1970-talen visade den dåvarande regeringen intresse för sådant som hade med utbildningens organisation att göra, men försummade stundom att tillgodose forskningens långsiktiga behov. Detta kom att leda till eftersläpningar inom vissa områden. I samband med att jag för snart sex år sedan tillträdde mitt ämbete började vi inom utbildningsdepartementet ett långsiktigt program för att förstärka forskning och forskarutbildning inom högskolan. Det är detta rekonstruktionsarbete som bl.a. har tagit sig uttryck i dagens proposition. Jag vill också påminna om att högskolans forskningsorganisation regelmässigt har fått ökade anslag som har legat väsentligt över den rena kostnadsuppräkningen. Sådana tillskott fick forskningen också före 1976. Det anmärkningsvärda är att de inte var större när det ekonomiska utrymmet så tillät. Bara under de tre senaste åren, när våra ekonomiska bekymmer har varit som mest påtagliga, har vi tillskjutit 220 miljoner i friska pengar. Jag vill hävda att sedan Tage Erlanders framgångsrika forskningspolitik har forskningen inte haft en så prioriterad ställning som f. n. Att det i dag råder enighet om forskningens betydelsefulla roll är självfallet ytterst glädjande. Det kan emellertid också finnas en fara i de förhoppningar som man från skilda håll nu knyter till att ökade satsningar på forskningsoch utvecklingsarbete skall återföra Sverige till en ordning som innebär kraftig tillväxt. Det finns all anledning, inte minst för oss politiker, att understryka att investering i forskning ger resultat först på sikt, ibland inte förrän på lång sikt, och att uppbyggandet och nyttiggörandet av ny kunskap måste vara en kontinuerlig process. De landvinningar inom produktutveckling som svensk industri gör i dag bygger bl.a. på resultat av beslut om satsningar på forskning inom högskolan som fattades för många år sedan. På samma sätt kommer det i många fall att dröja länge, innan vi kan börja nyttiggöra oss de satsningar som vi nu gör. Jag ser en uppenbar risk i att den nu så positiva opinionen vänder sitt intresse åt annat håll, om den inte tycker sig uppleva mera resultat. Det kommer framöver att bli en viktig uppgift för regering och riksdag att skydda forskningsoch utvecklingsarbetet från sådana modevågor. Genom den forskningspolitiska propositionen tas ett stort steg mot en samlad forskningspolitik. I propositionen förordas olika åtgärder som leder till ökad långsiktighet i forskningsplaneringen och som skapar förutsättningar för bättre avvägningar och klarare prioriteringar inom forskningen. Av särskild långsiktig betydelse är enligt min mening att riksdagen nu genom sitt beslut markerar den vitala roll som en fri grundforskning inom högskolan har för vår framtida samhällsutveckling. Dess uppgift att vinna ny kunskap tjänar ju inte enbart syftet att lägga grunden för en intensifierad ekonomisk och industriell utveckling utan också att utgöra hela samhällets bas för en kritisk granskning av utvecklingen på skilda områden. Här bör inte minst humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kunna bidra med betydelsefulla insatser. I propositionen föreslås prioriteringar av vissa forskningsområden. Syftet är att knyta samman befintliga prioriterade områden och komplettera dem med forskning som belyser de långsiktiga effekterna av dess påverkan på samhällsutvecklingen. Därigenom hoppas jag att det skall bli möjligt att stegvis forma ett långsiktigt prioriteringsmönster för den samlade forskningsverksamheten. Av vital betydelse. för kvaliteten på framtida forskningsoch utvecklingsarbete är att det finns förutsättningar att rekrytera kompetenta forskare. Detta kräver förbättrade villkor för dagens forskarstuderande. I propositionen föreslås därför en omläggning och förstärkning av studiestödet inom forskarutbildningen. Högskolans forskningsorganisation är en resurs som måste stå till hela samhällets förfogande. I propositionen föreslås därför skilda åtgärder för att förbättra och underlätta kontakterna mellan högskolan och det omgivande samhället. Det kan i detta sammanhang finnas anledning att erinra om att det för bara några år sedan — också i denna kammare — framfördes kritik mot att högskolans forskningsorganisation hade kontakter med och utförde uppdrag åt det svenska näringslivet. I dag är förhållandet många gånger det omvända. Nu riktas ofta kritik mot att högskolan inte i tillräcklig utsträckning ställer sina resurser till förfogande. Jag är medveten om att den forskningspolitiska propositionen inte kommer att kunna leda till en fullt utvecklad och övergripande forskningsplanering. Propositionen är ett första steg att nå en sådan. En förbättring av forskningsplaneringen på alla nivåer måste ske stegvis och med öppenhet för omprövningar av planeringsmetoderna. Detta gäller inte minst regeringens och riksdagens övergripande ställningstagande. Jag ser det därför som naturligt att sedan riksdagen har tagit ställning till denna proposition genast gå vidare med förberedelsearbetet inför nästa forskningspolitiska proposition. Den bör föreläggas riksdagen 1984. Till sist vill jag tacka utbildningsutskottet, dess ordförande och dess kansli, för ett som alltid omsorgsfullt och skickligt arbete med denna viktiga proposition.

Herr talman! Statsrådet Wikström inledde sitt anförande med att i en något svepande formulering kritisera tidigare socialdemokratiska regeringar för brist på intresse för forskning. Jag kan inte instämma i den historiska beskrivningen. Jag kunde emellertid notera att statsrådet litet senare i sitt anförande sade att de framgångar vi nu har bottnar i beslut om satsningar som fattades för många år sedan. Det måtte i någon mån vara ett återtagande av det kritiska uttalandet om de socialdemokratiska regeringarnas intresse för forskning. Det är knappast fruktbart att diskutera på detta sätt, och jag avstår från att utveckla detta ytterligare. Jag vill notera att det råder en betydande enighet om det förslag som utbildningsutskottet nu presenterar riksdagen. Båda sidor har i detta sammanhang givit och tagit för att vi skulle komma fram till enighet. Vi tror att det betyder mycket för dem som ute i det praktiska livet skall syssla med forskning och utveckling. Vi har avgett några socialdemokratiska reservationer. Dessa kommer Lars Gustafsson senare att redogöra för, och jag avstår från att gå in på dem. Jag vill inledningsvis erinra om arbetarrörelsens utomordentligt stora engagemang för forskning. Det har dokumenterats i flera sammanhang. Vi hade för några veckor sedan en stor forskningspolitisk konferens i Stockholm. Frågorna om såväl teknisk och naturvetenskaplig forskning och utveckling som annan forskning ägnas stort utrymme i vårt krisprogram — det program med vars hjälp vi räknar med att en socialdemokratisk riksdagsmajoritet skall få tillfälle att föra Sverige ur krisen. Högtstående forskningsoch utvecklingsarbete är en nödvändig förutsättning såväl för vår industriella potential som för våra möjligheter att skapa rimliga villkor för människorna i det tekniskt avancerade samhället. Rekryteringen till forskarutbildningen som nu är otillräcklig måste genom olika åtgärder förbättras. Skulle det studiefinansieringssystem som nu föreslås inte visa sig tillräckligt, måste ytterligare insatser övervägas. Vi måste successivt öka insatserna för att förnya och förbättra lokaler och utrustning. De internationella kontakterna måste förstärkas, och högskolans kontakt med det omgivande samhället måste byggas ut. Samspel mellan å ena sidan högre utbildning och forskning och å andra sidan företag och samhällsinstitutioner kan inspirera till ökad kunskap och förbättra utnyttjandet av forskningens resultat. Vi håller nu på att finna goda metoder att förena forskningens frihet med samhällets behov att prioritera inom de olika forskningsområdena. Trots det statsfinansiella läget måste forskningen ges ökade resurser, men det gäller också att utnyttja resurserna på ett effektivt sätt. Forskarnas arbetsvillkor måste förbättras, och vi måste förhindra onödig byråkrati. De forskare som vid vår nyligen hållna konferens i Stockholm uttalade sig i forskningspolitiska frågor var alla överens om att man måste göra någonting för att minska det administrativa trycket inom högskolan. Vi socialdemokrater är beredda att medverka till administrativa förenklingar. Det finns mycket att göra på den lokala nivån, t.ex. förenklade regler för sammansättningen av olika organ inom högskoleenheten och större frihet för högskolestyrelserna att avgöra styrformerna. Man kan förenkla anslagssystemet liksom petitaoch budgetarbetet. Genom att folkpartiet och moderaterna villkorar sådana förenklingar till att regionstyrelserna avvecklas har man blockerat arbetet med att minska administrationen inom högskolan. Jag beklagar detta. Det har också lett till att arbetet inom uppföljningskommittén har avstannat. Detta ändrar i viss mån grunderna för utskottets betänkande om forskningspolitiken. Utskottet hänvisar på flera ställen till uppföljningskommittén, bl.a. i fråga om anslagssystemet och regionstyrelsernas arbetsuppgifter. Om arbetet i kommittén inte återupptas, måste regeringen i annan ordning ta itu med dessa uppgifter. Även propositionen hänvisar till uppföljningskommittén. Herr talman! Detta anförande är starkt förkortat med hänsyn till kammarens arbetsbelastning, och jag ber att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna i utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Forskning och forskarutbildning är av strategisk betydelse för Sveriges industriella framtid och för vårt fortsatta välstånd. Detta kan inte tillräckligt ofta understrykas. Det är därför med tillfredsställelse vi har konstaterat att regeringen lagt fram en relativt heltäckande forskningspolitisk proposition, i vars allmänna utgångspunkter, definitioner och värderingar vi i moderata samlingspartiet i allt väsentligt kan instämma. Det är också glädjande att regeringen har funnit det möjligt att i det samhällsekonomiskt och statsfinansiellt kärva läget avsätta ökade resurser för forskning och forskarutbildning. Enligt vår uppfattning är satsningar på forskning och forskarutbildning än mer väsentliga och nödvändiga i samhällsekonomiskt besvärliga tider än annars. Forskningsoch utbildningsverksamheten inom en högskola kan i allmänhet inte på kort sikt lösa akuta kriser inom näringslivet. Högskolornas verksamhet är mer långsiktig. Forskningsverksamheten utvecklar nya kunskaper i de grundläggande vetenskaperna, och på denna bas kan nya tillämpningar och en ny teknik skapas. Vunna forskningsresultat får omedelbar betydelse inom grundutbildningen, och de färdigutbildade kan börja sin yrkesverksamhet med en större kunskapspotential. Försummelser inom detta område ger sig inte omedelbart till känna. Man kan räkna med en fördröjning om 10-15 år, innan försämrad verksamhet vid högskolorna har resulterat i en bristande produktutveckling och allmänt minskad konkurrenskraft ute i näringslivet. En del av näringslivets svårigheter i dag kan antagligen hänföras till olika utbildningspolitiska åtgärder — eller brist på åtgärder — under 1960-talet. Den strävan att skilja på grundläggande utbildning och forskning som utmärkte 1960-talet och början av 1970-talet får allt tydligare konsekvenser inom högskolorna. Principen att tillgodose den kvantitativa studerandeutvecklingen med lärarresurser utan att i motsvarande grad förstärka övriga områden av högskolorna har successivt lett till en kvalitativ uttunning av grundutbildningen och en relativt sett minskad forskningsverksamhet. Det är därför vi med stor tillfredsställelse noterar att det nu råder politisk enighet om att satsa på forskningen. De skillnader som finns och som framgår av reservationerna till utskottets betänkande är av underordnad art. I de stora, övergripande prioriteringsfrågorna är vi överens i utskottet. Propositionen trycker på att forskningsresurserna i Sverige måste hållas koncentrerade, och det tycker vi är riktigt. Vi har under de senaste decennierna byggt upp nya tekniska högskolor och nya universitetsfilialer. Vi har fått många nya professurer. Men den utbyggnaden har tagit både kraft och energi från satsningen på forskningen. Det gäller nu att ha en hög nivå på forskningssatsningen, att eftersträva kontinuitet och långsiktig målsättning i det arbetet. Av stor betydelse för forskning och forskarutbildning inom högskolan är självfallet hur tillgänglig kompetens utnyttjas och vilka möjligheter som ges att knyta extern expertis till högskolan, liksom möjligheterna i övrigt att rekrytera kompetenta forskare och lärare till högskoleverksamheten. Tyvärr har regeringen i föreliggande proposition inte ansett sig kunna lägga fram några heltäckande förslag i dessa hänseenden, eftersom beredningen av lärartjänstutredningens förslag fortfarande pågår inom utbildningsdepartementet. Vi hoppas att en proposition med sådana förslag kan framläggas inom kort. I föreliggande proposition framhålls vidare att forskningsverksamheten är ett omfattande och komplext område och att det finns en betydande risk för att planeringen av området kan utvecklas till en svårgenomtränglig och invecklad process. Vi i moderata samlingspartiet delar helt denna bedömning. Alltför mycket tid tillbringas på sammanträden och med att skriva ansökningar för forskningsanslag eller detaljerade berättelser om hur man har använt dessa forskningsanslag. En vis man sade en gång: ”Administratörerna tycks oförmögna att förstå att forskning i sig själv innebär stora osäkerhetsfaktorer. Den ytterligare risk eller osäkerhet som det skulle innebära att skära ner administrationen ger endast en försumbar ökning av denna osäkerhet eller risk.” — ”Var finns dagens Einstein och Bohr?”, frågade samma källa. Och han svarade: ”Sitter på sammanträden eller möjligen i den vetenskapliga byråkratin eller har förvandlats till robo Men — och det är det viktiga — man skall inte nedvärdera forskningen eller sökandet efter ny kunskap för sökandets egen skull eller för nyfikenhetens egen skull. Nya upptäckter kommer ofta fram under slumpmässiga förhållanden. Jag vill i det sammanhanget säga att det är viktigt att satsa på duktiga, kreativa individer hellre än på forskningsområden — då kommer resultaten fram. Herr talman! Vi i moderata samlingspartiet är i stort sett nöjda med den föreliggande propositionen, och jag kommer nu att direkt gå över till att tala för de moderata reservationerna. Vår första reservation rör riktlinjerna för sektorsforskningen, som har vuxit mycket i omfattning under 1960 och 1970-talen. Den kan definieras som forskningssatsningar av departement och verk, där forskningen organiseras i nära samband med beslutande organ och där forskningen är direkt inriktad på att skapa underlag för beslut. Förespråkare för ökad sektorsforskning betonar vikten av att forskning och forskare engageras för att lösa aktuella samhällsproblem. Det finns i dag ett antal organ för skilda slag av problemorienterad sektorsforskning inom det statliga området. Styrelsen för teknisk utveckling, FOA och statens råd för byggnadsforskning under bostadsdepartementet kan nämnas som exempel. Delar av sektorsforskningen är av mycket hög standard. FOA är ett fint exempel på detta. Skilda förhållanden medverkar emellertid till att många andra satsningar på sektorsforskning inte ger det utbyte som skulle kunna uppnås, om medlen i stället kanaliseras till universitet och högskolor. En olägenhet med sektorsforskningen är att den är svår att överblicka och att den grupp som bestämmer inom sektorsforskningsorganen ibland inte är särskilt forskningskompetent. Beloppen för sektorsforskningen i skilda departement har vid undersökningar visat sig vara redovisade med stora systematiska fel. Forskning och utveckling är attraktiva anslagsposter, och de kan användas som etiketter för andra, rent administrativa verksamheter. Sektoriseringen medför att forskningens tillgänglighet och offentlighet minskar såväl för allmänheten som för — vilket är än mer viktigt — forskarsamhället utanför sektorsinstitutionen. Därmed minskar möjligheten att bedöma forskningens värde. De avvägningar som låg till grund för beslutet om forskningsinsatsen riskerar vid en intern bedömning att prägla utvärderingen. Forskarens karriärmässiga beroende av uppdragsgivaren kan ha en oförmånlig inverkan. Internationella kontakter och därmed sammanhängande prövning av resultaten förekommer i liten utsträckning. Delar av den nu sektorsbaserade forskningen måste därför enligt moderata samlingspartiets uppfattning föras över till högskolan, vilket vi kräver i reservation nr 2; Universiteten och högskolorna måste svara för den grundläggande vetenskapliga kompetensen genom en internationellt sett kvalificerad grundforskning. En kvalitativt högtstående forskning kan inte åstadkommas, om inte de som är bäst lämpade för forskningsverksamhet kan förmås att satsa på den. De senare årens utveckling i Sverige visar ingen positiv bild. Totala antalet nybörjare i forskarutbildningen har varit konstant under 1970-talet. Samtidigt har dock antalet avlagda forskarexamina sjunkit på ett oroväckande sätt. Till detta skall läggas att urvalet till forskarutbildning inom vissa ämnen riskerar att bli negativt genom att de för forskarutbildning mest lämpade väljer att förvärvsarbeta i stället för att satsa på en osäker forskningskarriär, medan de som inte är attraktiva på arbetsmarknaden väljer forskarutbildning som ett alternativ till arbetslöshet. Utskottets förslag om doktorandtjänster kommer säkerligen att bidra till en gynnsammare rekrytering i det här avseendet. Möjligheter kommer nu att finnas till inrättande av fler ekonomiskt sett konkurrenskraftiga doktorandtjänster på alla fakulteter. Det är enligt vår uppfattning en mycket klar förbättring i jämförelse med propositionen. Utskottet instämmer däremot med statsrådet om att forskarutbildningen bör ges ett ökat meritvärde. Detta är också ur rekryteringssynpunkt en mycket viktig fråga, och vi hoppas därför på en snar lösning. Förkunskapskraven för forskarutbildning kan tänkas locka personer som saknar förutsättningar för kvalificerade studier och forskning att ändå påbörja en forskarutbildning. Ett grundläggande krav för påbörjande av doktorandstudier bör enligt vår uppfattning vara en fullständig grundexamen om minst 120 poäng med minst 60 poäng i aktuellt ämne. Examina eller genomgångna utbildningslinjer av mindre omfattning kan inte ge den presumtive doktoranden både ämnesfördjupning och den nödvändiga bredden på utblicken över besläktade ämnen. Vi framför dessa krav i reservation nr 5 och pekar vidare på att i en studieväg om minst 120 poäng bör ett självständigt arbete om minst 10 poäng ingå. Dessutom bör den innehålla fördjupningsstudier utöver 20-poängsnivån. Det finns i dag möjligheter att ta examen utan att läsa en enda kurs eller utbildning ovanför 20-poängsnivån. Detta är inte rimligt. I en examen bör ingå åtminstone ett någorlunda omfattande självständigt arbete. Den Andrénska kommittén har framfört liknande tankegångar. Även när det gäller reservation nr 7 stöder vi oss på erfarenheter som den Andrénska kommittén har tagit fram. Vi instämmer i föredragandens bedömning att det inte är möjligt att standardisera eller med strikta bestämmelser fastlägga hur forskarhandledningen skall gestalta sig. Enligt vår mening bör dock handledningsutbildningens betydelse uppmärksammas. Regeringen bör också som riktmärke fastslå att varje doktorand som ett genomsnitt för forskarutbildningstiden skall ha rätt till 4-6 timmars handledning i månaden — individuellt eller tillsammans med eventuell medförfattare till avhandlingen. I reservation nr 8 tar vi upp mellanexamen. Dagens forskarutbildningar är i många fall ensidigt inriktade mot en renodlad universitetskarriär. Den förhållandevis långa studietiden kan verka avskräckande för en del. Alla forskarstuderande har inte behov av en fullständig forskarutbildning. Många önskar en kortare påbyggnad inriktad mot karriär utanför högskoleväsendet. Därför bör en mellanexamen inrättas i de ämnen eller ämnesområden där ett sådant behov finns. Mellanexamen eller specialistexamen bör bygga på ordinarie doktorandkurser kombinerade med specialkurser samt en avhandling av mindre omfattning, i vilken självständigt arbete redovisas. Den föreslagna examen skall enligt vår uppfattning betraktas som ett slutmål och inte utgöra en etapp i utbildning för doktorsexamen. Vi ansluter oss också till Andrénska kommitténs förslag att examen bör benämnas licentiatexamen. Om mellanexamen likställs med etappavgång finns enligt vår uppfattning uppenbar risk att studietiden för dem som avlägger doktorsexamen kommer att avsevärt förlängas. Den modell vi förespråkar svarar bättre mot arbetsmarknadens behov samt minimerar riskerna för att studietiden förlängs för doktorsexamen. Reservation 9 rör omdömen om doktorsavhandlingar. Regeringen föreslog att fakultetsopponent och betygsnämnd i ett protokoll skall redovisa omdömen om doktorsavhandlingen. I likhet med regeringen anser vi att doktorsavhandlingens kvalitet bör tillmätas större betydelse än f. n. Vi ansåg det dock mycket tvivelaktigt om ett system med omdömen bäst tillgodosåg detta syfte. Risk kan föreligga att omdömen helt kommer att ersätta en senare vetenskaplig prövning av avhandlingen vid t.ex. tjänstetillsättningar. I stället förordar vi att avhandlingen betygsätts som underkänd, godkänd eller väl godkänd. Fakultetsopponent och betygsnämndens ledamöter skall ha rätt att i protokoll anmäla avvikande mening samt skälen till sitt ställningstagande. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2, 5, 7, 8 och 9, alltså samtliga moderatreservationer till utbildningsutskottets betänkande 1981/82:37.

Herr talman! Inför den stora anhopningen av ärenden i denna riksdagsperiods slutskede finns det anledning att än en gång fästa uppmärksamheten vid det förhållandet att vänsterpartiet kommunisterna ensamt bland riksdagspartierna har hållits utanför riksdagens utskott. Detta är ett klart odemokratiskt förhållande. Dessutom är det en omständighet som försvårar hela riksdagens arbete. Till föreliggande betänkande från utbildningsutskottet har vpk motioner med en lång rad yrkanden. Vi har ett samlat forskningspolitiskt alternativ, som på avgörande punkter skiljer sig från utskottspartiernas. Vi har försvarat detta alternativ under tidigare sessioner under den innevarande riksdagsperioden, och vpk:s forskningspolitik skulle sakligt sett tarva en grundlig argumentation även i dag. Den akuta arbetssituationen för kammaren bjuder mig dock att avstå från en sådan. Låt mig dock få understryka att vpk även här föreslår utgiftsökningar i förhållande till regeringen och utskottsmajoriteten. Vi föreslår t.ex. 10 milj.kr. ytterligare till de konstnärliga högskolorna för uppbyggnad av konstnärligt utvecklingsarbete. Vi begär också förslag från regeringen om åtgärder för att ge forskare inom högskolan, finansierade med externa medel, anställningstrygghet och samma rätt till sjukoch föräldraledighet som andra statligt anställda. Vi föreslår att kvinnoforskningen stimuleras och att arbetslöshetsforskningen får ökade resurser. Inget av dessa förslag låter sig genomföras utan att ytterligare pengar skjuts till. Dessa pengar ryms inom vpk:s budgetalternativ och harmonierar med den annorlunda syn på samhällsekonomin som har kommit till uttryck i vpk:s ekonomisk-politiska motioner. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1005 och 2223 av Lars Werner m.fl. Med hänsyn till riksdagens arbetssituation kommer vpk dock vid omröstningen om utbildningsutskottets betänkande 1981/82:37 att begära votering endast vid mom. 1.

Herr talman! Forskningen spelar en central roll för utvecklingen i vårt land. Med bättre kännedom om den historiska utvecklingen är det lättare att förstå sammanhangen och att forma framtiden. Med mer forskning inom exempelvis det ekologiska området kan vi snabbare medverka till ett samhälle som fungerar i samklang med naturen. Men forskningen är också en av de viktigaste förutsättningarna för att stimulera näringslivets långsiktiga förnyelse, bygga upp den svenska industrins kompetens och hävda dess konkurrenskraft på världsmarknaden. Vår framtid beror av vår förmåga att vidga våra kunskaper, att tillgodogöra oss andras forskningsresultat och att förmedla kunskap till de sektorer där sådana kunskaper kan komma till användning. Men denna kunskapscykel är inte starkare än sin svagaste länk. Vi gör ibland alltför stora satsningar på att ta fram forskningsresultat och sätter sedan in alltför små resurser för att föra ut dessa forskningsresultat till dem som kan dra nytta av dem. Här är det viktigt att få till stånd ett bättre samarbete mellan universiteten och samhället i övrigt. Det utredningsarbete som gjorts i FOSAM har ju också haft den inriktningen. Sverige är ett litet land med endast några procent av världens forskningsinsatser. Det går då inte att breda ut dessa resurser över alla sektorer med bibehållna kvalitetsanspråk. Sverige kan därför inte ligga långt fram på alla vetenskapsområden. Vi måste koncentrera oss i fråga om forskningsinriktningen för att kunna nå upp till internationell kvalitet på de områden vi prioriterar. Samtidigt är det viktigt att dessa toppinsatser kompletteras på bredden genom att vi är välorienterade om vad som sker vid andra forskningscentra i världen — även om vi avstår från att själva göra frontinsatser på alla delområden. Utan bredd får vi inget djup. En förutsättning för detta är just god kvalitet på ett antal prioriterade områden. Endast om man har gjort något av värde att ge får man något tillbaka. Därför är en förstärkt internationalisering av den högre utbildningen och forskningen i Sverige viktig. Regeringens proposition om forskning m.m. är den första samlade redovisningen av forskningspolitiken som riksdagen fått ta del av. Enigheten har också varit stor inom utskottet, med en god uppslutning kring mittenregeringens förslag. Jag menar att detta är en värdefull och viktig politisk enighet. Den betyder mycket för forskningens framtida möjligheter här i landet, och den betyder också mycket för dem som bär upp den viktiga forskningen, nämligen den enskilde forskaren och forskarstuderanden. Denna enighet i stort kring bl.a. de övergripande prioriteringarna gör att planeringen kan ligga fast och inte riskerar att vändas upp och ner på vart tredje år. Ibland riskerar forskningsdebatten att bli litet ensidig. Det verkar som om endast den forskning som är direkt användbar eller som kan medföra nya genombrott på de teknisk-naturvetenskapliga eller medicinska områdena är värdefull. Så är det naturligtvis inte. Det är för vårt samhälle och vår kultur en livsnödvändighet att även forskningen inom samhällsvetenskap och humaniora, teologi och juridik — för att nu nämna några områden — liksom det konstnärliga utvecklingsarbetet ges goda arbetsmöjligheter. Herr talman! Efter denna allmänna inledning vill jag gärna ta upp två specialfrågor. Den Andrénska kommittén gjorde bl.a. en studie av den könsmässiga snedrekryteringen till forskarutbildningen. Utifrån sin analys föreslog kommittén bl.a.: Alla inslag i grundutbildningen som kan bidra till att öka en jämnare könsmässig och social rekrytering till forskarutbildningen bör uppmuntras. Information inom grundutbildningen om forskning och forskarutbildning bör ges en sådan utformning att den stimulerar särskilt kvinnor att gå vidare till forskarutbildning. Det är verkligen ett starkt samhälleligt intresse att öka jämställdheten också inom forskningen och forskarkarriären. Och jag vill gärna stryka under de positiva ord som utbildningsministern uttalar i propositionen om nödvändigheten av att anlägga en helhetssyn på jämställdhetssträvandena inom utbildning och forskning. Det är viktigt att på olika sätt stimulera särskilt kvinnor att gå vidare till forskarutbildning. Och jag är glad för att utbildningsministern uppmanar UHÄ och högskoleenheterna att särskilt uppmärksamma detta vid utformningen av informationsmaterialet m.m. Jag vill i det här sammanhanget gärna peka på en förbättring av propositionens förslag som utskottet har gjort. Det gäller åldersgräns för innehav av utbildningsbidrag för doktorander. Där säger utskottet att den bestämda åldersgräns som föreslogs i propositionen kan få negativa effekter för inte minst rekryteringen av kvinnor till forskningen. Den avhållande effekten finns även med den dispensmöjlighet som propositionen föreslår. Utskottet har därför mjukat upp de föreslagna bestämmelserna. Enligt min uppfattning kan detta betyda en hel del för att minska de problem som finns för kvinnor som har påbörjat sin forskarutbildning sent, av familjesociala eller andra skäl. I propositionen föreslås också att jämställdhetsforskningen flyttas upp i prioritetsgrupp 2. Det är en viktig markering, och den innebär såvitt jag kan förstå ökade möjligheter till anslag för sådan forskning. Jag vet att statsrådet Karin Andersson har arbetat hårt för denna upprioritering av jämställdhets forskningen, och jag vill gärna ge henne en eloge för det. Det är väsentligt för alla kämpande kvinnliga forskare att denna forskning nu börjar bli erkänd. I tidningarna i går kunde vi läsa om det kvinnouniversitet som nu pågår i Umeå. 200 kvinnliga forskare lär under några dagar av varandra, stöder och inspirerar varandra. Det visar att det nu börjar hända saker inom det traditionellt manliga forskarsamhället. Vi är många som följer utvecklingen med stort intresse och som hoppas att samlingen i Umeå kring kvinnoforskningens speciella problem kan ge resultat och att den bara är början på en positiv utveckling. Jag vill också ta upp en fråga som berör organisation och finansiering av viss forskning inom primärvården och socialtjänsten. Jag har tillsammans med några göteborgare väckt en motion om att även Göteborgsregionen skulle få vara med i den samverkansgrupp som nu bildas för att främja primärvårdsforskningen. Socialutskottet har här utarbetat ett mycket bra yttrande. Och jag hoppas att utbildningsministern — när han så småningom ger direktiv och utser den här gruppen — också ser till att samtliga högskoleregioner blir representerade i den nya samverkansgruppen, i enlighet med socialutskottets önskan. Herr talman! Vi har gjort den arbetsfördelningen att jag svarar för utskottets talan när det gäller reservationerna 1, 2, 5 och 7. Jörgen Ullenhag kommer senare att behandla de övriga reservationerna. Det finns faktiskt en bred enighet också mellan partierna om vikten av att satsa på forskning och utveckling inom dataoch elektronikområdet, den socialdemokratiska reservationen nr 1 till trots. Regeringen har föreslagit en kraftig satsning på detta område i årets budgetproposition. En professur i datalogi inrättas omgående, och om ytterligare fyra professurer har riksdagen under våren fattat principbeslut. Därtill satsas en dryg miljon i rörliga resurser det närmaste året. Socialdemokraterna vill också här satsa något mer för att få en snabbare utbyggnadstakt. Därtill vill man ha ett särskilt program för forskning och utveckling inom dataoch elektronikområdet. Även i det fallet är det såvitt jag kan förstå en hårfin skillnad. En ny forskningsproposition planeras till våren 1984. Den propositionen kommer enligt planerna att inbegripa bl.a. forskning för teknisk och industriell utveckling och energiforskning. Utskottet förutsätter att ett antal av de frågor som aktualiseras i motionen kommer att övervägas i förberedelserna för denna proposition. Och då inskränker sig skillnaden mellan utskottsmajoritet och reservanter till om dessa frågor skall behandlas i nästa forskningsproposition eller i en separat proposition. Rune Rydén har redovisat moderaternas syn på den sektorsbaserade forskningen. Utskottets majoritet menar att det är nödvändigt med ett bättre planeringsunderlag, innan man kan göra en avvägning mellan resurserna för sektorsforskning resp. forskning inom högskolan. F.n. finns det inget underlag för att göra en genomtänkt överflyttning av resurserna. Det går inte att få fram ett genomarbetat underlag på den tid som återstår till nästa Ett speciellt gott öga har moderaterna till det anslag för social forskning som socialdepartementet förfogar över. Större delen av det anslaget utnyttjas till bidrag till projekt som tillstyrks av den till socialdepartementet knutna delegationen för social forskning. Av all den forskning som bedrivs med medel från delegationen är ca två tredjedelar förlagda till universiteten. Ansökningar om bidrag till såväl forskning som försöksverksamhet bedöms av fyra vetenskapsmän som ingår i delegationen och av fyra företrädare för samhällsintressen. Forskningen redovisas som all annan forskning i nationella och internationella forskningsfora, t.ex. vetenskapliga publikationer. Åtskilliga av projekten redovisas dessutom i doktorsavhandlingar. Självständigt arbete är en viktig del av högskoleutbildningen. Nu förekommer det i de flesta fördjupningsstudier. Strävan bör vara att det blir mer allmänt. När det är lämpligt och möjligt bör givetvis självständiga arbetsuppgifter ingå i utbildning också på andra nivåer. Vi är alltså överens om det självständiga arbetets betydelse. Meningsskillnaden ligger i att utskottets majoritet inte vill förorda ett generellt krav på självständigt arbete av viss omfattning för alla högskolelinjer. Linjerna inom den nya högskolan är av så skiftande karaktär och omfattning att det är svårt. Utskottets majoritet anser inte heller att fil. kand.-examen bör återinföras. Avsikten med de nya examensbenämningarna är att de skall ge en viss information om innehållet i utbildningen. Det gör inte en fil. kand. Utskottsmajoriteten håller också fast vid de allmänna riktlinjerna i förra forskningspropositionen för antagning till forskarstudier. Där sägs att formalism vid precisering av behörighetskraven bör undvikas och att det viktigaste är att den forskarstuderande uppfyller kraven när det gäller förkunskapernas innehåll. Endast nödvändiga förkunskaper bör krävas. När det gäller forskarhandledningen vill moderaterna fastställa denna till fyra-sex timmar per månad. Det råder inget tvivel om att en väl fungerande forskarhandledning är mycket viktig för resultatet av utbildningen. Den går emellertid inte att standardisera. Arbetssättet hos både doktorander och handledare skiftar. Utskottets majoritet är därför inte beredd att förorda några bindande normer för handledning. Det naturliga är att beslut om detta fattas lokalt inom högskolan.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

Herr talman! Utbildningsutskottet har tidigare här i kammaren gjort sig känt för att ta ganska liten taletid i anspråk. Vår ordknapphet har faktiskt också rönt en viss uppskattning. Vi kommer, som lyssnarna redan fått bevis för, att fullfölja den linjen i den här debatten om forskningsbetänkandet. Behandlingen av det här ärendet kommer därför, hoppas jag, att framstå som ett under av koncentration, jämfört med det fullständigt ohämmade pratande som ägt rum här i kammaren under senare tid. Det är f. ö. angeläget, tycker jag, att gruppledningarna på ett helt annat sätt än nu, då de har vaknat först klockan en minut i tolv, tar itu med allt odisciplinerat talande från alla partier. Det skulle demokratin inte förlora på. Till vägledning för dem som eventuellt i framtiden läser protokollet från den här debatten meddelar jag att jag kraftigt nedkortat mitt anförande, att jag skall undvika polemiska utfall och att jag tänker att avstå från repliker — allt för att bidra till att sessionen skall kunna sluta på lördag. Under våren 1975 började vi i forskningsrådsutredningen diskutera det vi här i dag behandlar, nämligen en mera långsiktig forskningsplanering. Det skedde efter tilläggsdirektiv från den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Dessa i sin tur tillkom efter ett tillkännagivande från riksdagen. Det baserade sig på ett förslag från utbildningsutskottet, där flera motioner från samtliga partier hade väckts i olika forskningsfrågor. Sammanfattningsvis innebar forskningsrådsutredningens tilläggsdirektiv att man skulle undersöka och bedöma förutsättningarna för en långsiktig forskningsplanering. Huvudförslaget från forskningsrådsutredningen blev också att regeringen vart tredje år skulle lägga fram princippropositioner för riksdagen om den samlade forskningsoch utvecklingspolitiken, FoU-politiken. Dessa forskningspolitiska propositioner skulle, förutom ställningstagande till aktuella principfrågor, också kunna innehålla förslag till konkreta åtgärder och beslut, redovisning av aktuellt utredningsarbete, statistiska redovisningar av svensk FoU och redogörelser för den framtida anslagsutvecklingen för statens FoU i form av planeringsramar utan exakta belopp. Hur har det då gått med de här förslagen? Ja, vi har ju till att börja med fått en forskningspolitisk proposition. I utskottet är vi ense om att en forskningspolitisk proposition bör läggas fram varje mandatperiod. Vi är också ense om att den skall komma tidigare i mandatperioden än denna första, som vi nu behandlar. Vad sedan beträffar propositionens uppläggning i stort har vi från socialdemokratiskt håll avstått från säryrkanden. Det innebär givetvis inte att vi är nöjda med allt, men eftersom det nu är första gången som en forskningspolitisk proposition läggs fram, får det bli litet av försök. Uppenbarligen har vi väl från olika håll också underskattat en del problem. Svårigheterna att ta fram ett underlag för en sådan proposition hör hit. Så har t.ex. vissa fakulteter, vissa forskningsråd och vissa andra organ haft svårigheter att tillräckligt klart prioritera angelägna forskningsområden. Andra åter har gjort föredömligt goda insatser härvidlag. Ett enigt utskott stryker ytterligare under att klarare prioriteringar måste göras från alla dem som nu levererar underlag till regeringen. Men det är samtidigt, som vanligt, fråga om ett växelspel mellan underlagslevererande organ och regeringen. Regeringen, oavsett vilken det nu blir, måste nog ge mera bestämda direktiv för arbetet med kommande forskningspolitiska propositioner. Samtidigt måste man medge att det är en svår avvägning — hur mycket och på vad sätt regeringsdirektiv till olika intressenter skall utformas. Ett annat problem är samordningen på regeringsnivå. Där måste enligt socialdemokratins åsikt en bättre samordning åstadkommas. Det kräver med stor sannolikhet vissa organisatoriska förändringar av ansvar och handläggning inom regeringen. Olika lösningar är möjliga här. Det finns emellertid ingen anledning att nu gå in på detaljer i det avseendet. Det får vi återkomma till senare. Jag har här antytt några punkter, där förändringar enligt socialdemokraternas mening bör ske i arbetet med nästa forskningspolitiska proposition. Ytterligare problem är samspelet mellan högskola och sektorsorgan, som några har varit inne på här, och samspelet mellan högskola och näringsliv. När det gäller det förstnämnda behandlas det relativt ingående i propositionen. Där finns förslag till hanteringsordning och ansvarsfördelning, som vi inte har rest någon invändning mot. Framtida erfarenhet får väl avgöra om det kommer att fungera. När det däremot gäller näringslivet finns inte motsvarande diskussion i propositionen. Vi anser det nödvändigt att fortsättningsvis också näringslivet tas in i en forskningspolitisk planering. En svensk forskningspolitik, som är värd namnet, kan inte utelämna näringslivet med de stora resurser som där satsas på FoU. Det måste bli en av huvuduppgifterna i arbetet med nästa forskningspolitiska proposition att uppmärksamma det problemet. Ja, det var i all hast några allmänna synpunkter. Sedan skall jag gå över till de socialdemokratiska reservationerna. Vi har lämnat sju reservationer, varav en är en följdreservation. Reservation 1 gäller ett sammanhållet program för forskning och utveckling inom dataoch elektronikområdet. Vi anser från socialdemokratiskt håll att ett sådant bör utarbetas. När detta görs bör man se till att det blir en profilering mellan olika högskoleorter, så att resurserna koncentreras och utnyttjas optimalt. Reservation 3 tar upp kontaktforskarverksamheten. Vi anser denna verksamhet så betydelsefull, särskilt för mindre företag och löntagarorganisationer, att den bör spridas över hela landet och ge fler möjlighet att delta i den. Då är inte de nu föreslagna medlen tillräckliga. Vi föreslår därför att riksdagen anvisar 3,7 milj.kr. mer än regeringen gör. I reservation 4 yrkar vi avslag på propositionens förslag om tidsbegränsade förordnanden på forskartjänster vid forskningsråden, då vi anser att konsekvenserna av förslaget att begränsa forskningsrådens rätt att inrätta högre tjänster är otillräckligt belysta. Reservation 6 behandlar lämplighetsbedömning för antagning till forskarutbildning. Utöver de allmänna och särskilda behörighetskrav som finns för tillträde till forskarutbildningen vill de borgerliga nu lägga till ytterligare ett krav, nämligen ett slags lämplighetsbedömning av den sökande till utbildningen. Propositionens förslag går tillbaka på ett UHÄ-förslag från november 1980. Innebörden i detta tilläggskrav är att den sökande ”bedöms äga sådan förmåga som behövs för att gå igenom berörd utbildning”. Den som skall göra bedömningen är ”institutionen och dess handledare”. Om man bortser från de obligatoriska skolformer som funnits och finns, har det varit brukligt att ange bestämda kunskapskrav för att få påbörja studier i en skolform. Det brukar vara t.ex. betyg från en underliggande skolform eller något slag av inträdesprov. Dessa instrument har haft och har givetvis stora brister, men de ger ändå någon objektiv grund. Här tycker vi att det blir en bedömning med starka subjektiva inslag som får avgöra antagningen till forskarutbildning. Vi socialdemokrater tycker att denna bestämmelse öppnar dörren för ett alltför stort godtycke. Därför yrkar vi avslag på regeringens förslag. I reservation 10 föreslår vi från socialdemokratiskt håll att ytterligare 6,6 milj.kr. anvisas för att kunna bekosta ca 100 flera utbildningsbidrag för doktorander än den borgerliga utskottsmajoriteten föreslår. Avslagsmotiveringen från de borgerliga är statsfinansiell. Vi beklagar att det inte varit möjligt att få gehör för den större satsning på forskarutbildningen som vi socialdemokrater föreslagit i vår partimotion. I reservation 11 föreslår vi att ytterligare 3,4 milj.kr. anslås till doktorandtjänster. Det skulle därigenom bli möjligt att bekosta 25 doktorandtjänster till, utöver de 48 som föreslås i propositionen. Också här är den borgerliga utskottsmajoritetens avslagsmotivering en hänvisning till det statsfinansiella läget. Även i det här fallet beklagar vi att det inte varit möjligt att få gehör i utskottet för en kraftigare satsning. Men det statsfinansiella läget kan vi socialdemokrater f. n. inte göra något åt, eftersom vi inte sitter i regeringen och inte har majoritet i riksdagen — vilket härmed beklagas. Reservation 12 är, som jag tidigare nämnde, en följdreservation till reservationerna 3 och 11. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4, 6, 10, 11 och 12, som är fogade till utbildningsutskottets betänkande 37, och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Det är inte så ofta som oppositionspartierna till vänster och höger berömmer regeringens propositioner. Men när det gäller forskningspropositionen har man faktiskt gjort det. I den socialdemokratiska partimotionen heter det: ”I väsentliga delar ser vi sålunda med tillfredsställelse på den första propositionen om forskningspolitik som regeringen nu lagt fram.” I den moderata partimotionen heter det: ”Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att regeringen nu lagt fram en relativt heltäckande forskningspolitisk proposition, i vars allmänna utgångspunkter, definitioner och värderingar vi i allt väsentligt kan instämma. Det är också glädjande att regeringen funnit det möjligt att i det samhällsekonomiskt och statsfinansiellt kärva läget avsätta ökade resurser för forskning och forskarutbildning.” Det är mot den här bakgrunden inte så konstigt att utbildningsutskottet i stor enighet har gett propositionen en välvillig behandling. Ett viktigt inslag i forskningspropositionen är att övergripande prioriteringar inom forskningsverksamheten läggs fast. Högst prioriterade områden och högt prioriterade områden anges. De markeringarna kommer att betyda mycket när det gäller fördelningen av medel kommande år. En anledning till den stora enigheten när det gäller prioriteringarna är att underlaget till forskningspropositionen på denna punkt togs fram av forskningsrådsnämnden. I forskningsrådsnämnden sitter ju bl.a. representanter för de politiska partierna. Där fördes debatten på ett mycket konstruktivt sätt, och det visade sig att vi redan då kunde nå en betydande enighet. Propositionen tar upp forskning rörande jämställdhet mellan kvinnor och män som ett högt prioriterat område. Det vänder man sig mot i den moderata partimotionen. Nu inträffade dock i utskottet — och det är mycket glädjande — att moderaterna lämnade sin partimotion och alltså i utskottsbetänkandet sluter upp bakom folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna även när det gäller jämställdhetsforskningen. Också om denna viktiga forskning råder det alltså nu bred enighet. Ett annat mycket viktigt inslag i propositionen och betänkandet gäller studiefinansieringen inom forskarutbildningen. En viktig sak som nu händer är att utbildningsbidragen höjs mycket kraftigt fr.o.m. den 1 juli 1982. En doktorand som har utbildningsbidrag får det höjt med drygt 1000 kr. i månaden till 5 150 kr. Det innebär naturligtvis att det blir lättare att rekrytera duktiga forskarbegåvningar till forskningen. Det blir också möjligt att omvandla utbildningsbidrag till doktorandtjänster. På den punkten går utskottet betydligt längre än propositionen, som ville ha en begränsning när det gäller denna omvandling. Någon sådan begränsning anser utskottet inte behövs, men uttalar att doktorandtjänster skall inrättas endast i angelägna fall och nämner t.ex. teknisk fakultet, där konkurrensen om de presumtiva forskarstuderandena utifrån är störst. Enigheten är alltså stor, men den är inte fullständig. Som Christina Rogestam nyss sade ankommer det på mig att som utskottets talesman beröra reservationerna 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 och 12. Låt mig börja med de socialdemokratiska reservationerna 3, 10, 11 och 12. Samtliga dessa reservationer innehåller förslag som leder till ytterligare medelstilldelning. Från majoritetens sida har vi inte dessa pengar. Vi menar att den ekonomiska satsningen ändå är av betydande omfattning. I ekonomiskt kärva tider har det på detta område, forskningens, lyckats utbildningsministern att få fram nya friska pengar både för det kommande budgetåret och för det därpå följande. Statsfinansiella hänsynstaganden gör attutskottsmajoriteten inte är beredd att gå så långt som socialdemokraterna på dessa punkter. Den socialdemokratiska reservationen 4 rör frågan om tidsbegränsade förordnanden på forskartjänster, i syfte att nå en bättre rörlighet. Reser vanterna anser att konsekvenserna av regeringens förslag är otillfredsställande belysta. Utskottsmajoriteten tycker inte det. Det är angeläget att forskningsrådens resurser förblir rörliga. Det utesluter inte, säger utskottet, att regeringen i angelägna fall inrättar extra ordinarie tjänster som professor vid råden. Men, menar vi, en alltför frikostig inställning till inrättandet av högre forskartjänster vid forskningsråden kan leda till en minskning av rekryteringskadern till motsvarande reguljära tjänster inom högskoleorganisationen, vilket självfallet måste undvikas. I den socialdemokratiska reservationen 6 vänder man sig mot propositionens förslag om lämplighetsbedömning för antagning till forskarutbildning. Orsaken till förslaget är att det både för den enskilde och för samhället är olyckligt om personer utan reella förutsättningar för att fullfölja utbildningen antas till forskarutbildning. Förslaget om lämplighetsbedömning har inte utbildningsdepartementet hittat på. Det kommer från UHÄ, som ju bygger på erfarenheterna från universiteten. I propositionen föreslås att omdömen skall ges om doktorsavhandlingar. Det förslaget är en majoritet i utskottet tveksam till. Vi hänvisar till att det ofta förs en diskussion om avhandlingar i vetenskapliga tidskrifter en tid efter publiceringen. Vi hänvisar också till det sakkunnigutlåtande som avges i samband med ansökan om docentkompetens. Från majoritetens sida har vi heller inte i motsats till moderaterna velat ha betyg på doktorsavhandlingar. Motiveringen är densamma. Till bilden hör också att det inte var någon enstämmig opinion i remissvaren för införande av betyg. Tvärtom var det en betydande opinion mot det förslaget. Den opinionen fanns också vid universiteten. I den moderata reservationen 8 tas frågan om mellanexamen upp. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och moderatreservationen är inte särskilt stor. Moderaterna vill att mellanexamen skall betraktas som ett slutmål och inte utgöra en etapp i utbildningen för doktorsexamen. Nu är det så att UHÄ har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågan om lämpliga etappavgångar och utarbeta förslag om detta. Den 1 februari i år utfärdade UHÄ också föreskrifter om att examensbenämningen teknisk licentiatexamen får knytas till en etapp i forskarutbildningen. Mellanexamina kommer alltså att kunna införas genom det uppdrag som regeringen har gett UHÄ. Detta är naturligtvis det viktiga. Att därutöver vid sidan av forskarutbildningarna bygga upp separata utbildningar är utskottet inte berett att medverka till. Om socialdemokraternas och moderaternas grundton sålunda är positiv, vilket framgått av debatten här i dag — så går vpk sin egen väg, vilket framgick av Raul Blächers inlägg. Jag skall inte här i debatten bemöta alla de argument och kommentera alla de förslag som förs fram i vpk:s partimotion. Jag hänvisar till den utförliga behandling som utskottet har ägnat vpk:s motion. En punkt skall jag dock kommentera. Det gäller kvinnoforskningen, som vpk anser skall prioriteras. Om detta är att säga att det nu sker betydande satsningar på jämställdhetsforskningen. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, och riksbankens jubileumsfond är aktiva på detta område. Den 1 juli 1982 inrättas en tjänst som professor i kvinnohistoria vid universitetet i Göteborg. Medel anvisas för uppbyggnad av basorganisationer för jämställdhetsforskning vid universiteten. Också på denna punkt är vpk väl tillgodosett genom vad som har gjorts och vad som pågår. Utbildningsministerns starka engagemang och arbete för jämställdhetsfrågorna är också väl känt. Herr talman! Det är första gången den svenska riksdagen gör en samlad bedömning av forskningspolitiken. Formerna för högskolans forskningssamverkan med externa intressenter tas upp. Friska pengar tas fram — inte bara för det följande budgetåret, utan också för det därpå följande. Studiefinansieringen när det gäller forskarutbildningen förbättras högst avsevärt. Det är alltså första gången ett sådant samlat grepp tas, men det är inte den sista. Nästa forskningspolitiska proposition avses bli framlagd våren 1984. Då kommer riksdagen att kunna diskutera forskning bl.a. för teknisk och industriell utveckling samt energiforskning. Det är svårt med långsiktighet i forskningspolitiken — det visar erfarenheterna från andra länder. Men det är ändå nödvändigt. Nu har ett första viktigt steg tagits. Det har skett i betydande enighet — och det är, herr talman, glädjande. Jag vill till slut nämna Lars Gustafsson och andra företrädare som höga föredömen för utbildningsutskottet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Socialutskottets betänkande 54 är till omfånget ganska litet, men det är mycket betydelsefullt. Det behandlar forskningen inom arbetsmiljöoch arbetslivsområdet. Det är ett betänkande som är mycket väsentligt, inte minst för löntagarorganisationerna — det berör ju deras verksamhet och den arbetsmiljö som deras medlemmar skall arbeta i i sin dagliga gärning. Från fackföreningsrörelsens sida är vi vana vid att skallet mot fackföreningsrörelsen är ganska starkt. Vi är vana vid att det stöd som tidigare utgått till löntagarorganisationerna naggas i kanten. Jag kan peka på stödet till arbetslöshetskassorna, arbetsskadeförsäkringarna, de fackliga studierna och en rad andra områden. Stöd har tidigare utgått till löntagarorganisationerna för att de skall kunna bygga upp kompetensen inom arbetsmiljöområdet. Man har fått 5 milj.kr. för att kunna bevaka denna forskning och få den kompetens som är nödvändig för att kunna tillföra forskningen väsentliga saker. Arbetsmarknadsministern säger att det är en mycket väsentlig del av verksamheten att löntagarorganisationerna besitter den kunskapen och har möjlighet att följa forskningen. Men något stöd skall inte utgå till forskningen. Det får löntagarorganisationernas medlemmar betala via sina medlemsavgifter. Naturligtvis kommer detta i ett längre perspektiv att få den konsekvensen att löntagarorganisationernas möjlighet att följa forskningen på dessa viktiga områden minskas. Socialdemokraterna har i sin reservation som är fogad till betänkandet yrkat att det stöd som tidigare utgått till löntagarorganisationerna skall utgå även i fortsättningen. Det kan inte vara rimligt att nu — när arbetsmiljöfrågorna debatteras mer än kanske någonsin, och när hotet mot en god arbetsmiljö blir allt större genom de svåra arbetsmiljöproblemen — minska det stöd till löntagarorganisationerna som ger dem möjlighet att följa forskningen på detta område. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till socialdemokraternas reservation som är fogad till socialutskottets betänkande 54.

Herr talman! Kjell Nilsson kan inte finna något av vad han kallar ”skallet mot de fackliga organisationerna” i socialutskottets betänkande. Vi behandlade denna fråga förra året. Samma yrkande ställdes då i en socialdemokratisk motion och togs även upp i en reservation med samma innehåll. Utskottet sade då att utskottet accepterade att löntagarorganisationerna fick ett stöd för forskningsinitierande verksamhet från arbetarskyddsfonden om 5 milj.kr. ytterligare en gång. Men utskottet sade vidare att fondens medel för framtiden bör användas för uppgifter som helt ligger inom ramen för vad som utgör insatser för arbetsmiljön, medbestämmande i arbetslivet och arbetslivsfrågor i övrigt samt utbildning av styrelserepresentanter för de anställda.

Utskottet sade emellertid att organisationerna — som angetts i propositionen och som redovisats — även i framtiden skulle kunna söka medel för enskilda projekt hos arbetarskyddsfonden. Utskottet avstyrkte den gången motionen. I socialutskottets betänkande nr 54 hänvisas i år till vad utskottet anförde förra året, och därmed har utskottet även i år avstyrkt motionen. Herr talman! Jag ber således att få yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 54 och avslag på reservationen.
Herr talman! Det är riktigt, som Rune Gustavsson säger, att det ur utskottsbetänkandet inte kan läsas ut att det är ett skall mot löntagarorganisationerna, men faktum kvarstår att man inte ger löntagarorganisationerna de ekonomiska möjligheter som fordras för att bevaka forskningen på detta viktiga område — det går inte att komma ifrån. Löntagarorganisationerna har besökt socialutskottet vid en hearing och där talat om hur viktigt man tycker att det är att man på ett övergripande sätt kan följa forskningen. Arbetsmarknadsministern anger i sin proposition att det är mycket viktigt att löntagarorganisationerna kan bygga upp en kompetens som gör att de på ett meningsfullt sätt kan bevaka forskningsfrågorna på detta område. Det vore därför rimligt att de fick ett stöd för denna verksamhet.

Herr talman! Det är bra att Kjell Nilsson och jag är överens om att det inte finns något skall mot löntagarorganisationerna i socialutskottets betänkande. Det som emellertid är viktigt är att arbetarskyddsstyrelsen och arbetarskyddsfonden får pengar till den viktiga verksamhet det här gäller. Jag vill ännu en gång understryka vad utskottet sade förra gången, nämligen att organisationerna även i framtiden skall kunna söka medel för enskilda projekt hos arbetarskyddsfonden.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17 kräver vi socialdemokrater ökad satsning på forskning om arbetslöshetens konsekvenser för den enskilde individen och samhället. Forskningen på detta område har haft en mycket liten omfattning i vårt land. Till stor del beror det på att vid fördelning av resurser har den här forskningen hamnat mellan två stolar. Den har inte bedömts höra hemma bland vare sig social eller medicinsk forskning. Den arbetslöse har heller ingen arbetsmiljö, och därför har arbetarskyddsfondens medel inte varit disponibla. Den borgerliga utskottsmajoriteten avstyrker vårt förslag. De borgerliga har i grunden en annan syn på arbetslöshetens vidd än vad vi socialdemokrater har, och därför kan inte heller behovet av insatser vara så angeläget för dem. Det finns dock redan tydliga tecken på störningar i samhället i de av arbetslöshet mest drabbade regionerna. Nyligen redovisades en undersökning i Norrbotten, där man exempelvis kunde se att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland 20 och 30-åringar. Var tredje norrbottning besväras av allmän trötthet, nervösa besvär, sömnlöshet och depression. Dödligheten i hjärtoch kärlsjukdomar bland medelålders män är 30 Yo högre än riksgenomsnittet. Mot bakgrund av den alltmer ökande arbetslösheten är detta alarmerande fakta. Utskottsmajoriteten hyser en förhoppning om att denna forskning får hög prioritet. Vi socialdemokrater delar inte den borgerliga optimismen beträffande resurser till denna typ av forskning, utan anser att insikten om denna forsknings betydelse bör komma till uttryck i såväl allmänna uttalanden från statsmakternas sida som direkta ställningstaganden vid fördelning av anslag till de forskningsorgan som slutligt har att fördela medlen. Herr talman! Endast genom att skaffa tillförlitligt faktaunderlag kan man komma ifrån exempelvis fenomen som att den långtidsarbetslöse, som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, stämplas som lättjefull, arbetsskygg eller understödstagare och att svårigheterna att klara familjerelationer, med ökat antal skilsmässor som följd, beror på allmän slapphet och morallöshet. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen. Herr talman! Jag kommer inte att gå upp i replik i den här frågan. Jag kommer i stället att utnyttja all min tid och all min förmåga till att gå ut och informera om vilka förslag vi socialdemokrater har för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten och dess konsekvenser för individer och samhälle.

Herr talman! I regeringens proposition om forskning behandlas också den arbetsmarknadspolitiska forskningen resp. migrationsoch etnicitetsforskningen. Dessa områden av regeringens förslag behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17. Utan tvivel tillhör den arbetsmarknadspolitiska forskningen de mest angelägna forskningsområdena. Detta har arbetsmarknadsministern poängterat i regeringsförslaget och utskottet har understrukit detsamma. Vidare omnämns i propositionen betydelsen av att jämställdhetsaspekter i forskningen beaktas samt behovet av forskning som visar om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna svarar mot de behov som finns hos grupper med svag ställning på arbetsmarknaden, t.ex. handikappade och invandrare. I betänkandet behandlas också partimotioner från socialdemokraterna och vpk som tar upp frågan om det nödvändiga i att göra insatser för forskning om arbetslöshetens konsekvenser. Utskottet hänvisar till det arbetsmarknadspolitiska betänkandet, där en fullständig redogörelse lämnas om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken och om att målsättningen att ge arbete åt alla ligger fast. Det torde stå klart att någon djupare kunskap om arbetslöshetens verkningar för individen, familjen och samhället hittills inte har förekommit, och detta har naturligtvis varit en brist. Det torde vara värdefullt att få en allmän insikt om de negativa följder för den enskilde som följer av arbetslöshet. Den forskningsverksamhet som hittills bedrivits har mer varit inriktad på arbetsmarknadens funktionssätt och de förhållanden på arbetsmarknaden som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna avser att påverka, än kunskapen Under senaste tiden har emellertid, glädjande nog, en betydande forskningsaktivitet kunnat konstateras inom detta område. Det innebär att flera projekt har påbörjats och att ytterligare projekt ligger i startgroparna för igångsättning. Därför anser utskottet att de krav som framställts i de båda partimotionerna till mycket stor del har blivit tillgodosedda, med tanke på de aktiviteter som har startats under den senaste tiden. Vid arbetslivscentrum har man påbörjat ett arbete med att dels dokumentera pågående och planerad forskning om arbetslöshetens individuella effekter, dels inventera möjliga finansieringskällor för sådan forskning. Utskottet understryker vikten av detta arbete och hälsar med tillfredsställelse att arbetet har påbörjats. Socialdemokraterna påstår i sin partimotion att vi i Sverige ”skulle ha öppen massarbetslöshet och växande dold arbetslöshet”. Så är ju ingalunda fallet. Tack vare att Sverige fört en ambitiös arbetsmarknadspolitik har Sverige lyckats att hålla arbetslösheten på en avsevärt lägre nivå än övriga länder i vår omvärld. Dessa länder har verkligen drabbats av massarbetslöshet. I Sverige har vi glädjande nog ingen aktuell erfarenhet av detta, och jag utgår ifrån att vi icke heller framöver skall behöva uppleva den situationen. Eftersom socialdemokraterna gör gällande att vi nu skall ha denna öppna massarbetslöshet, skulle jag med samma fog kunnat påstå detsamma om situationen 1972-1973 när socialdemokraterna satt vid regeringsmakten. Jag görinte detta, för jag anser det vara en beskrivning som inte stämmer överens med verkligheten. Frida Berglund nämnde i sitt anförande att utskottsmajoriteten skulle ha en annan inställning till arbetslöshetens sociala konsekvenser. Så är självklart inte fallet. Utskottet poängterar att forskning om arbetslöshetens sociala och ekonomiska konsekvenser är mycket angelägen och utgår ifrån att den i högre grad än hittills görs till föremål för svensk forskning. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.